Fru talman! Vi socialdemokrater har som vårt viktigaste mål att sänka arbetslösheten till EU:s lägsta senast år 2020. Det kräver mycket av politiken: att våga satsa och investera i sådant som bygger Sverige starkt, att våga och vilja prioritera och att ta ansvar.Det sistnämnda har dessvärre lyst med sin frånvaro under den budgetprocess vi nu har att hantera. Alla talar om andras ansvar men få om sitt eget. Att regeringen och statsministern har ett ansvar är oomtvistat. Det fritar dock inte högeralliansen och Sverigedemokraterna från deras ansvar.Varje parti och varje ledamot som röstar för eller emot ett förslag i Sveriges riksdag måste rimligen kunna hållas ansvarig för sin röst. Om man dessutom på förhand vet att det man röstar på kommer att få en majoritet förpliktigar det.Med det i beaktande är det för mig obegripligt hur moderater, centerpartister, folkpartister och kristdemokrater kunde tillåta att Sverigedemokraterna krokade arm och gjorde gemensam sak. En statsbudget mot en budgetmotion är ingen liten sak, det är inte på marginalen och det går inte att göra ogjort.För priset av kortvarigt segerrus riskerar Sverige nu att få betala dyrt. När resten av världen höjer sina ambitionsnivåer och satsar mer på utbildning, mer på innovation och mer på export ska Sverige nu stå still och se på när omvärlden springer förbi.Stabilitet, förutsägbarhet och ansvar har varit minsta gemensamma nämnare för svensk politik i årtionden. Det har varit ett framgångskoncept, och det har tjänat oss väl. Det har attraherat kapital och investeringar och gett tillväxt och välfärd. Det har varit bottenplattan som tillåtit politiska visioner och gett oss råd med politiska strider.Fru talman! Dagens debatt om näringspolitik är vidare än utgiftsområde 24. Näringslivets förutsättningar handlar om vikten av stabila och långsiktiga spelregler, om behovet av fungerande omställning, om kapital, kompetens och arbetskraftsförsörjning, om fungerande infrastruktur och mycket mer. Näringslivets förutsättningar avgörs kort och gott inte av enskilda satsningar på ett utgiftsområde eller uteblivna satsningar, självklart inte.Lika självklart är det att politik spelar roll.

Jag beklagar att rambeslutet som togs den 3 december av en, får man väl ändå säga, ohelig allians nu gör att merparten av dessa satsningar och investeringar går om intet.Jag finner det anmärkningsvärt att den majoritet som bestämde ramarna nu inte tar ansvar för desamma.

Det är svårt att anse hanteringen som seriös.Fru talman! Regeringen har högre ambitioner för jobb, tillväxt och näringspolitik och därmed högre anslag.

Fru talman! Fru talmannen är tredje vice talman här i riksdagen och därmed också min talman.Efter en lite turbulent höst har riksdagen antagit de budgetramar som återfanns i Alliansens budgetmotion.

Däremot öppnar sig nu nya vägar för att förhoppningsvis få till stånd en politik som är bättre för Sverige.Det enda vi med absolut klarhet kan säga i den här situationen är att om Sverigedemokraterna inte hade fällt det liggande budgetförslaget hade en politik som är direkt skadlig för Sverige kunnat fortgå helt obehindrat. Vi har därmed tagit vårt ansvar gentemot Sverige och våra väljare.Fru talman! Vad som kan betraktas som näringspolitik är brett. Det handlar om skattepolitik, utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik och mycket annat. I dessa avseenden har Sverigedemokraterna en robust politik där vi gör kraftfulla satsningar för att sänka omkostnaderna för små och medelstora företag, bland annat genom avskaffad allmän löneavgift och ett reformerat sjuklöneansvar för upp till nio anställda. Dessa frågor debatteras och beslutas dock inom andra utgiftsområden än detta.I det utgiftsområde vi debatterar här i dag, utgiftsområde 24, kan man dock konstatera att regeringens och Alliansens olika budgetförslag är näst intill identiska. Skillnaderna är i sammanhanget att betrakta som kaffepengar. Jämför man däremot med Sverigedemokraternas budgetalternativ är skillnaderna större. Låt mig nu redogöra för några av dessa skillnader.Vidare ser vi ett behov av att satsa på turismen via Visit Sweden. Inom turismnäringen finns en stor tillväxtpotential som kan skapa jobb, inte minst i glesbygd. Vi anser att detta är väl investerade pengar och noterar att till exempel Norge satsar betydligt mer pengar på turismfrämjande verksamhet.Vi yrkar avslag på regeringens förslag att fasa ut finansieringen till Terminologicentrum 2016 och föreslår i stället att det anslås 1 miljon kronor extra redan för 2015. Terminologicentrum har till uppgift att verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i svenskt näringsliv och samhälle och fyller en vital funktion för en modern utveckling av det svenska språket. Den mycket blygsamma besparing det skulle innebära att dra in detta bidrag står helt enkelt inte i proportion till förlusterna. Vad gäller de naturvetenskapliga ämnena ser vi ett behov av att lyfta fram de naturvetenskapliga institutionerna i Sverige, och just Ingenjörsvetenskapsakademien anser vi fyller en angelägen samhällsfunktion. Vi vill därför höja bidraget till Ingenjörsvetenskapsakademien med 1 miljon kronor, alltså till 9 miljoner kronor.Den största skillnaden, åtminstone i absoluta tal, i Sverigedemokraternas budget under utgiftsområde 24 är att vi skär i anslaget till Verket för innovationssystem, alltså Vinnova. Framgent tror jag att det är viktigt att granska denna och andra myndigheter som handhar innovationsstöd och riskkapital och se över om det inte finns saker som behöver förändras för att skattebetalarna ska få största möjliga valuta för pengarna. En annan myndighet, som också den ligger under Näringsdepartementet och utgiftsområde 24, är Tillväxtanalys. Denna myndighet har i en rad rapporter granskat delar av Vinnovas verksamhet. Man har gjort en långsiktig utvärdering där man har jämfört med den referensgrupp av företag som inte har erhållit något stöd. Resultatet från utvärderingen har inte varit särskilt positiv.

Det finns nog anledning att framgent återkomma till detta ämne.

Fru talman! Josef Fransson säger i sitt anförande att skillnaden mellan Alliansens och Socialdemokraternas budget är marginell och att det bara är fråga om kaffepengar. Det får rimligen gälla även skillnaderna i Sverigedemokraternas budget på detta område, alltså att det får betraktas som kaffepengar. Men det var inte det som jag begärde ordet för att säga, utan jag har en fråga till Josef Fransson. Sverigedemokraterna skriver i betänkandet, och det lyfts även fram i marginalen i Josef Franssons anförande, att långsiktiga och stabila spelregler är en viktig förutsättning för företagande i Sverige. Då blir min fråga: Vilket ansvar anser Josef Fransson att politiken har för att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar? Vilket ansvar anser Josef Fransson att Sverigedemokraterna har tagit i den här processen för att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar för företagande i Sverige? Och vilket ansvar anser Josef Fransson att han själv med sitt agerande har tagit för att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar för företagande i Sverige?
Fru talman! Nu var inte anslagen under just utgiftsområde 24 grunden för att vi från Sverigedemokraterna valde att fälla regeringens budgetförslag, utan det har motiverats med andra skäl som kanske inte riktigt hör till den här debatten. Men nog gäller det att vi måste ha långsiktiga spelregler när det gäller skatter, energitillförsel, energipriser och mycket annat. Där har politiken naturligtvis en stor roll. Men jag ser också att det i viss mån kanske finns en övertro på vad politiken är bra på och vad politiken bör syssla med. Man kan också se att det finns bristande styrning när det gäller hur skattemedel och resurser används. Jag tog i mitt anförande upp till exempel Vinnova och att de har fått ganska kraftfull kritik för att de inte kan påvisa någon som helst nytta med de insatser som de gör. Det var också skälet till att Sverigedemokraterna ansåg det befogat att skära i dessa anslag, inte minst som en markering att vi har noterat denna kritik och att detta är någonting som vi måste ta tag i. Däremot var det inte någon radikal nedskärning som vi stod för. Men vi tyckte åtminstone att det var orimligt att i det läget öka anslagen till en myndighet som har fått ta emot så pass allvarlig kritik.
Fru talman! Det är trevligt att vi ändå är överens om att man satsar mindre och att man kanske bör vara tydlig med det på detta utgiftsområde. Jag ska gå tillbaka till min fråga som jag faktiskt inte tyckte att jag fick svar på. Talar man om långsiktiga och stabila förutsättningar borde rimligen politisk stabilitet vara en av de viktigaste grundförutsättningarna för det. Sverigedemokraterna valde att aktivt agera för politiskt kaos. På vilket sätt skapar det långsiktiga och stabila förutsättningar, eller förutsättningar över huvud taget för att man ska få till det? Sverigedemokraterna tittade på två budgetalternativ och konstaterade att de var likvärdiga - som det till och med står uttryckt i de budgetunderlag som vi har att hantera just nu - och valde att fälla regeringen. De röstar alltså inte på ett förslag för att det är bättre eller låter bli att rösta på ett förslag för att det är sämre, utan man låter andra avgöranden göra all skillnad på detta område och skapar politiskt kaos. Min fråga kvarstår alltså. Under förutsättning att man faktiskt menar vad man säger och att man inser att det är viktigt med stabilitet - om jag utgår från att man inser att politisk stabilitet är grunden för all annan stabilitet, om vi ska tala om långsiktiga och stabila förutsättningar - vilket ansvar har då Sverigedemokraterna och Josef Fransson tagit för att skapa politisk stabilitet? Det är en enkel fråga.
Fru talman! Jag tackar för Jennie Nilssons frågor. Detta är ett mycket intressant samtalsämne som man givetvis kan diskutera länge.Jag ska börja med att konstatera att det som Jennie Nilsson nu faktiskt begär av Sverigedemokraterna är att vi ska lägga oss platt för en politik som vi menar skadar Sverige. Vi ska inte ta hänsyn till att 800 000 människor röstade på Sverigedemokraterna och att vi faktiskt fick 13 procent av rösterna i valet. Socialdemokraterna har konsekvent avfärdat alla former av diskussioner om hur man skulle kunna få en majoritet för en budget. Till detta vill jag också säga att det var en enorm press från stora delar av näringslivet på att vi skulle gå in och fälla denna budget. De ansåg den vara så pass skadlig för Sverige och för svensk företagsamhet att de kom och vädjade till Sverigedemokraterna, som de över huvud taget inte röstar på eller stöder politiskt, och sade: Snälla, fäll denna budget! Det var många näringslivstoppar och näringslivslobbyister som kom just med denna önskan. Uppenbarligen var det en hel del människor inom näringslivet som inte tyckte att detta var en budget för stabila och goda förutsättningar för näringsliv och företagande i Sverige.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT NäringslivUtan en aktiv politik för småföretag kommer vi inte närmare målet att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen i hela landet. Detta gäller både i stad och på land, men framför allt i glesbygd. Det är en näringspolitik som inte bara ger personer med idéer och kreativitet möjlighet och förutsättningar att starta företag, utan en sådan satsning skapar också ett klimat där företag kan expandera och utvecklas till framgångsfaktorer för ett Sverige som håller ihop. Fru talman! Jag är själv småföretagare sedan födseln. Jag är uppväxt i en liten järnaffär i Helsingborg. Som barn lovade jag att aldrig någonsin starta eget, med tanke på allt vad det innebär. Som vuxen har jag gjort precis tvärtom: Jag blev delägare i mitt första företag i slutet av 1970-talet. Den svåra ekonomiska krisen i början av 1990-talet gjorde dock att jag tog ett steg åt sidan och omskolade mig till matte och NO-lärare. Nu har jag åter startat eget - ett ekologiskt pensionat. Det är viktigt att vi ger människor stöd och ekonomiska möjligheter att byta karriär och ta steget fullt ut. I vår budget föreslår vi en förenklad administration för företagen, minskat regelkrångel och att trösklar tas bort - för att folk ska våga. Regelkrånglet stjäl både kraft och energi från den produktiva verksamheten. Fru talman! Vi måste ställa om vårt samhälle för att det ska vara möjligt för våra barn och barnbarn att leva i. Vi kan inte sitta stilla vid sidan om och inte ha mod att fatta de beslut som behövs för att till exempel ställa om samhället till 100 procent förnybar energi. Här behövs satsningar på miljöteknik vad gäller såväl utbildning och forskning som entreprenörskap. Vägen dit går bland annat genom att ge innovatörer bra förutsättningar när det gäller finansiering, utvecklingsstöd, vidareutbildning och naturliga mötesplatser. Många av de idéer och innovationer som ligger framför oss har vi ju ingen kunskap om i dag, och många yrken som kommer i framtiden har vi aldrig sett på något visitkort. Ta till exempel LED-lampan - för tio år sedan var detta inget realistiskt alternativ att ersätta våra vanliga lampor med. Eller ta yrket twitterkommunikatör! Vem hade hört talas om det för tio år sedan?Fru talman! Under det senaste decenniet har nya marknader stigit fram i ljuset. De har satt Sverige på kartan och även ökat våra exportintäkter. Jag tänker på besöksnäringen - många gästar vårt land på grund av vår fantastiska natur. I Sverige kan vi fortfarande erbjuda turister att lyssna på naturens ljud och vandra i nästan orörd natur. Detta är ett kapital vi måste vara otroligt rädda om. Sedan har vi textildesign, som röner stor uppmärksamhet världen över. Den kräver starka etiska regler i produktionen, vilket gör skillnad i de länder där produktionen är förlagd. Dataspelsutveckling är en annan bransch som genljuder över världen. I flera av dessa företag har vi unga, mycket hängivna entreprenörer som drivs av en inre passion. Vi måste ge dem förutsättningar att växa och utvecklas.Genom att utvärdera och undersöka på vilket sätt vi kan underlätta och förenkla för de små företagen kan vi skapa fler jobb och bädda för fler innovationer där Sverige kan ligga i framkant. Vi vill även göra insatser för att minska bördan av det sjuklöneansvar som ligger på småföretagarna. Genom dessa förändringar ger vi fler företagare möjlighet att expandera och investera.Fru talman! Många gånger får jag som miljöpartist höra att jag är emot tillväxt. Vi är inte emot ekonomisk utveckling - den är nödvändig för att vi ska kliva framåt bland annat inom miljöteknikföretagande. Detta måste dock ske på ett ansvarsfullt sätt. Vi har inte oändligt med resurser, och vi har stora problem med klimatförändringar som påverkar stora delar av vår värld redan i dag. Dessa problem kommer inte att försvinna - snarare tvärtom.Tillväxt är ju en ökning av bruttonationalprodukten. Den ökningen kan vara orsakad av i värsta fall försäljning av vapen, rödlistad fisk och kolkraftsel - men den kan också bero på koldioxidneutral energi, tågresor och cykelturism. Det är alltså vadFru talman! Ett väl fungerande ramverk och system för kapitalförsörjning är avgörande för att nya företag ska kunna uppstå och blomstra. Vi behöver utveckla dessa ramverk så att de anpassas efter de behov som finns för dagens och morgondagens nya företagare. Inte alla idéer är bärande och ger ekonomisk utveckling under en längre tid, vilket är nödvändigt för att produktionen och idén ska sörja för sig själv. Ska ny teknik vara en del av framtidens lösning är det nödvändigt att vi ger dessa företag rätt förutsättningar och möjlighet till kapital initialt. När man startar och driver ett helt ny företag tar det ungefär tre år innan det finner sin egen bärkraft.Jag är mycket stolt och glad att jag i dag kan representera den S-MP-ledda regeringen. Jag ställer mig bakom det särskilda yttrande vi har tillsammans med Vänstern.
Fru talman! Vi debatterar nu utgiftsområde 24 Näringsliv, som är till för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom ett starkt och livaktigt näringsliv. Tyvärr vann den budget Alliansen lade fram, genom det stöd de fick från Sverigedemokraterna i denna kammare. Som vänsterpartist är jag besviken och bestört, för den budget regeringen har lagt fram tillsammans med Vänsterpartiet hade inneburit satsningar för ett starkare näringsliv - vilket tyvärr har fallit. Man kan väl utifrån debatten konstatera att näringslivslobbyisterna är viktigare än pensionärerna för Josef Fransson.När man inte tar in tillräckligt med skatter får man mindre att fördela. Bara det faktum att Alliansens budget, jämfört med det förslag regeringen och Vänsterpartiet har, har ett 57 miljoner lägre anslag till utgiftsområdet Näringsliv minskar möjligheterna att utveckla och stärka svensk konkurrenskraft. I arbetet med att stärka Sveriges konkurrenskraft anser jag att Almi har en nyckelroll i att både stödja, ge råd till och vara långivare för människor som vill starta sitt företag. Under 2013 var hela 18 278 företagare eller blivande företagare en del av Almis rådgivningsverksamhet, vilket då var en ökning med 11 procent. Almis utlåning genererade ytterligare ungefär 4,9 miljarder i lån från banker och andra finansiärer under 2013. Varje krona Almi lånar ut innebär nämligen att företagen kan låna ytterligare 2,2 kronor av banker eller andra kreditgivare.Fru talman! Den fråga man nu ställer sig är vad effekterna blir av den borgerliga neddragningen på 62 miljoner. Kommer en konsekvens av neddragningen att vara att vår konkurrenskraft försvagas?Det är också glädjande att se en satsning på ungas företagande på 20 miljoner per år 2015-2018 - detta då de satsningar som har skett under lång tid nu visar goda resultat genom att fler unga startar företag, främst genom gott arbete från de organisationer som arbetar med de här frågorna. Därför välkomnar jag den satsningen i vårt budgetförslag som också nu blir verklighet.När man kommer till bolaget Fouriertransform AB:s hemsida är knappast ett statligt bolag det första man tänker på. Men Fouriertransform AB är ett statligt riskkapitalbolag som är till för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Bolaget har i dag 22 aktiva investeringar, varav knappt hälften är lokaliserade i västra Sverige. Fokus låg från början på fordonsindustri men har senare utvecklats till att även handla om tillverkningsindustrin.Jag är av uppfattningen att vi även nu är i ett läge att fortsätta den utvecklingen i riktning mot att stärka Sveriges kommande framtidsbranscher med företag inom miljöteknik och livsvetenskap. Det är branscher med innovativa verksamheter men som i dag många gånger tyvärr saknar riskvilligt kapital. Samtidigt är det inte bara nya branscher som har framtiden för sig. Med rätt satsningar kan också gamla industrier ställa om mot nya marknader.Nyligen besökte jag en marin verkstad för stora båtar där man nu stod inför ett stort varsel. Verkstaden var en del av en internationell koncern, och den fyllde sina behov med verkstäder i andra länder. Men i den verkstad som jag besökte såg man ändå potentialen inför framtiden. Med sina unikt stora maskiner och sitt humankapital i form av människor med lång yrkeserfarenhet och kunnande skulle den kunna drivas vidare även utanför den större koncernen. Så såg man på potentialen. Men för det behövs riskvilligt kapital som vågar och tror på den svenska konkurrenskraften.För Vänsterpartiet är arbetet för full sysselsättning centralt. Frågan är dock var de nya jobben kommer att utvecklas i den globaliserade ekonomin och hur framtidens välfärd och välstånd ska byggas. Det är Vänsterpartiets övertygelse att det inte är genom lägre löner och sämre arbetsvillkor på arbetsmarknaden som framtidens jobb skapas i Sverige. Vi vill i stället ställa om vårt land så att det utvecklas genom innovationer och nytänkande som omsätts i nya produkter eller tjänster. Då kan Sverige stå starkt, nå målet om full sysselsättning och utvecklas som en kunskapsdriven nation.Vänsterpartiet är ett näringspositivt parti som vill ställa om Sverige mot framtidens utmaningar för att behålla och stärka vår konkurrenskraft. Jag tror att det är viktigt att öka finansieringen för innovativa små och medelstora företag, eftersom det på sikt kommer att leda till en ökad tillväxt för Sverige.Fru talman! Den tillväxten riskerar vi i dag att missa, då vi inte tar viktiga steg mot förändringar för att möta framtidens utmaningar. Därför ställer vi i Vänsterpartiet oss bakom vårt särskilda yttrande tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Fru talman! Eftersom jag blev apostroferad i anförandet kände jag att jag var tvungen att begära replik.Nu ber jag om ursäkt om jag inte kan citera exakt vad Håkan Svenneling sa, men jag vill minnas att han sa någonting i stil med att Sverigedemokraterna sätter näringslivets intressenter och lobbyister före pensionärerna, då kopplat till att vi röstade ned regeringens budget. Jag kan börja med att konstatera att näringslivets förutsättningar är också en förutsättning för att det ska bli någon pension att dela ut från första början.Det är ett mantra som upprepas gång på gång att vi har svikit våra väljare, att vi har svikit pensionärerna genom att rösta ned den här budgeten. Jag delar inte riktigt den analysen. Det är helt enkelt beroende på att man i denna budget tar pengar från en del av pensionärskollektivet, nämligen de som stannar kvar på arbetsmarknaden. Man tar pengar från det kollektivet och delar sedan ut inte ens allt utan delar av detta i skattesänkningar för pensionärer, för att sedan behålla mellanskillnaden själva. Det är väl kanske inte det bästa sättet om man vill stärka pensionärerna ekonomiskt.Från Sverigedemokraternas sida har vi i vår budget valt att avskaffa skillnaden i skatt för pensionärer och de som arbetar inom denna mandatperiod. Det är alltså en ganska rejäl skattesänkning som pensionärerna hade kunnat få med Sverigedemokraternas budget.
Fru talman! I valrörelsen stod jag på Soltorget i Karlstad och lyssnade på Josef Franssons partiledare Jimmie Åkesson för Sverigedemokraterna. Han höll långa anföranden om pensionärerna och hade med sig stora bilder på pensionärer som han tyckte synd om och som han ställde upp på torget och pratade om. Jag tyckte redan då att han ljög, i och med att Sverigedemokraterna ändå har varit grunden för den skatteskillnad som vi ser mellan pensionärer och löntagare genom att man har röstat för de borgerliga förslagen som har inneburit sänkt skatt för löntagare. Det har sedan lett fram till den klyfta som har uppstått.Det som blir så konstigt när Josef Fransson debatterar är att han faktiskt inte längre har sin egen budget att debattera. Han har egentligen bara Alliansens budget att förhålla sig till, för det är den som han har röstat på. Det är den som han i den slutgiltiga voteringen valde att lägga sin röst på tillsammans med sina partikamrater i Sverigedemokraterna, och det är därför han inte längre är för en skattesänkning för pensionärer.Jag förstår inte, Josef Fransson, varför 250 kronor till en pensionär som får 10 000 kronor i månaden är mindre viktigt för dig än att i stället ge de pengarna till dig själv eller till alla andra som tjänar mer än 50 000 kronor i månaden. De fyra procenten av Sveriges befolkning som tjänar mer än 50 000 tycker du är värda 250 kronor eller till och med 2 200 kronor, för det är effekten av hur du röstade den 3 december.
Fru talman! Nu vill jag påstå att vår budget är i allra högsta grad levande, åtminstone sedan vår statsminister utlyste nyval. Nu har vi ju chansen att gå till val på Socialdemokraternas tillsammans med Miljöpartiets budget, eller hur det nu blir, och en alliansbudget som står mot Sverigedemokraternas budgetalternativ.

Migrationsverket skriver ständigt upp sina prognoser och budgetdokumentet följer inte med. Alltså har man inte pengar till särskilt många av sina satsningar över huvud taget. Det är alltså något slags låtsaspengar man delar ut.Det skulle vara ganska intressant att höra hur man har tänkt hantera en sådan fråga. Blir det några 250 kronor till pensionären som har 10 000 kronor i pension när det de facto är ett underskott kring 17 miljarder på de här två områdena?
Fru talman! Det finns inte tre alternativ i svensk politik. Det finns två, antingen höger eller vänster. Josef Fransson står för en konsekvent högerpolitik i denna kammare. Han röstar nio av tio gånger på de förslag som den borgerliga sidan lägger fram. Han väljer till och med att gå så långt att han bryter mot all praxis som har funnits i denna kammare och röstar även på Alliansens budget. Därmed utlöser han en politisk kris i Sverige. Det är så långt som Josef Fransson är beredd att gå för att skapa lite kaos så att lampan ska lysa lite på honom och hans partikamrater.Det här, fru talman, tycker jag att vi aldrig kan acceptera. För mig kommer det alltid att vara skillnad på höger och vänster. För mig kommer det alltid att vara skillnad på vilka vi bryr oss om i samhället, om det är de som tjänar mer än 50 000 kronor eller om det är pensionärerna som går och gnetar på sina 10 000 kronor som de får i pension och som med Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Socialdemokraternas förslag skulle få 250 kronor mer i månaden. Det skulle göra stor skillnad för dem. Josef Fransson kommer aldrig att märka den middag som de 250 kronorna i månaden ger honom.Därför, fru talman, gör det skillnad på att vara höger eller vänster i denna kammare.

Fru talman! För 50 år sedan arbetade människor med saker som man inte gör i dag. Många av de yrken som fanns för 50 år sedan är borta. Många av de yrken som finns i dag kommer att vara borta om 25 år. Vi har i dag ingen aning om vad morgondagens motsvarighet till dagens webbdesigner kommer att vara. Vi lever i en föränderlig värld, och det gäller att förhålla sig till denna förändring. Mycket av det som driver utvecklingen är företagsamheten. Den tar sig många uttryck. Den kan ta sig uttryck i den anställde som inom sitt företag verkar som intraprenör och idégivare. Det kan vara den äldre pensionären som på sin ålders höst får en idé om något han eller hon vill göra och starta företag för. Det kan också vara ungdomar som i dag kanske inte ser anställning som den mest naturliga eller enda vägen till arbete.Företagsamheten är grunden för välfärd. Det börjar med människors initiativ - initiativ som bygger på idé, lust, vilja och förmåga. En av mina äldre lärare under skoltiden sa: Jag fick en gång lära mig hur man hanterar de riktigt duktiga eleverna: Stör dem inte. Låt dem utvecklas.Samma sak gäller för entreprenörskapet. Samma sak gäller för den driftiga entreprenören. Lägg inte snubbeltrådar. Underlätta för entreprenörskapet.Entreprenörskap i skolan är därför en viktig reform som alliansregeringen satte in förra mandatperioden. Men det är också viktigt att pensionerade fritidsentreprenörer är en del av morgondagens arbetsliv och företagsamhet.Precis som föregående talare sa är budgetposten inom näringspolitiken en av de mindre i den stora statsbudgeten. Vi har skillnad mellan alternativen som ligger på runt 1 procentenhet. Då är det viktigt att notera att villkoren för företagsamheten är mycket mer betydelsefulla än själva anslagen. I budgettexten är det kanske viktigare att läsa mellan raderna.Vad är det som står i fetstilt helvetica när man lyfter på förlåten? Här finns höjda arbetsgivaravgifter för unga, vilket slår mot många små och medelstora företags möjlighet att behålla och rekrytera ung arbetskraft. Det slår också mot de unga som inte får sitt första jobb där.Vi har infrastrukturfrågor som påverkar villkoren för företagsamheten. Det gäller Förbifarten, som debatteras i så gott som varje kammardebatt. Vi har också komplexiteten, om jag i förbifarten får nämna Bromma flygplats. Det är infrastrukturfrågor som påverkar det svenska näringslivet - tillgängligheten och möjligheten att från mindre orter i Sverige nå huvudstaden.Här finns frågan om energin och hur man inom regeringen har diametralt olika uppfattning om vad det är för energislag som ska gälla framöver. Hur ska regeringen kunna ge det svenska näringslivet klara och tydliga signaler om vad det är som gäller framöver? En kilometerskatt ska också utredas.Fru talman! Det är på det första jobbet vi måste sätta fokus. Vad kan politiken göra för att stimulera att man får det första jobbet? Vad kan politiken göra för att lägga hinder för att man får det första jobbet? Låt oss ta campingnäringen som ett exempel. 80 procent av dem som jobbar inom camping är säsongsarbetare. 65 procent är under 26 år. Det är en del av besöksnäringen som kanske inte alltid nämns när man talar om besöksnäringens effekter och framför allt restaurangmomsen. Vart tredje ungdomsjobb inom camping hotas om arbetsgivaravgifterna för unga inte skulle vara kvar på den nivå som alliansregeringen föreslog.Det finns faktiskt även en del gott i regeringens proposition. Vi välkomnar att man omfamnar ung företagsamhet. Vi välkomnar att man också har vänt när det gäller synen på högkostnadsskydd. Det vore bra om regeringen också omfamnade det första jobbet.Fru talman! Vi ser från regeringen ett ovanifrånperspektiv. När man talar om innovationskatapult säger vi investeraravdrag. När regeringen säger innovationsråd säger vi forsknings och utvecklingsavdrag. När regeringen talar om återindustrialisering i vida ordalag säger vi sänkta bolagsskatter och minskat regelkrångel.Fru talman och ärade ledamöter! Det är entreprenörskap som skapar förutsättningar för framtidens välfärd. Det är där allting börjar.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
Fru talman! Jag är inte mycket för rekvisita i politiken. Byggklossar och plakat brukar jag tycka faller ganska platt. Men i detta fall kom jag inte på något bättre sätt att illustrera det jag vill ha sagt på kort tid än att ta med mig regeringens tjocka statsbudget och Alliansens tunna budgetmotion - den tunna budgetmotion som nu har ersatt den tjocka statsbudgeten. Jag kan sträcka mig så långt som till att erkänna att det säkert finns en del fel och brister även i statsbudgeten. Det brukar det göra i statsbudgetar. Det dyker upp en och annan sak som ingen har förutsett eller tänkt på under resans gång.När statsbudgeten går igenom, vilket den brukar göra, har man en statsminister, en finansminister och statsråd som är ansvariga för att rätta till de eventuella fel och brister som kan uppstå. De är ansvariga både för det egna området och för helheten.Sverigedemokraterna väljer att leka politik i kammaren. De röstar på Alliansens ramar men tar inget ansvar för innehållet i politiken. De lämnar sitt ansvar innan de ens har passerat ut genom dörrarna. När vi sedan ska behandla dessa frågor utskott för utskott står de inte bakom förslagen.Vem har då, enligt Hans Rothenberg, ansvar för eventuella fel och brister i den budgetmotion som nu är underlag för alla de beslut vi fattar på detta område? Är det Hans Rothenberg, är det Moderaterna, är det någon i Alliansen? Det vore i så fall bra om vi här och nu identifierade den som har ansvaret.
Fru talman! Det var en diger lunta. Den kallades den nådiga luntan en gång i tiden. Vevar vi tillbaka filmen ett år i tiden såg det ungefär likadant ut. Vi hade regeringens budgetproposition, tung som bara den, och dåvarande oppositionens häfte. Så ser det ut, Jennie Nilsson. Det är inget ovanligt. Det handlar väl snarare om vilka ord som väger tungt i respektive handling, och det kan vi ha lite olika synpunkter på.Jag märker att det är blame game som gäller i sammanhanget. Att Alliansen skulle vara ansvarig för att ett annat parti röstar på vårt förslag är något jag inte tänker ta en diskussion om här, för det blir ingen konstruktiv diskussion. Då kommer vi givetvis tillbaka till hur det såg ut för ett år sedan då den dåvarande oppositionen bröt mot det budgetpolitiska ramverket, och den diskussionen tycker jag inte att vi tar här.Jag förmodar att Jennie Nilsson i sitt nästa inlägg kommer att redogöra för de fel och brister som hon anser vara där. En felaktighet kan vi se i den stora högen. Det var det förslag om Fouriertransform som tidigare talare här var inne på. Det var uppenbarligen ett riktigt dåligt förslag eftersom man i betänkandet från vänstersidan har dragit tillbaka det och närmast ansluter sig till Alliansens sida.
Fru talman! Jag kan bara beklaga att Hans Rothenberg och Alliansen inte tycks se allvaret i det man ändå är med och fattar beslut om. Min kritik handlar inte om att motionen är tunn. Den ska rimligen inte vara tjockare än så. Den är inte lagd för att den ska styra landet. Det är budgetpropositionen. Det ska vara skillnad på dem.Någonstans har vi alla ett ansvar för de röster vi lägger i denna kammare. Min fråga är relevant. Var ska svenska folket utkräva ansvar för det som nu är grunden för de beslut vi fattar och de eventuella brister som finns? Menar Hans Rothenberg att det är statsministern som ska ta ansvar för Alliansens budgetmotion? Är det Mikael Damberg som ska ta ansvar för de eventuella problem som dyker upp på hans ansvarsområde, eller vem? Det borde man tänka igenom och vara tydlig med.Det finns ett antal fel och brister. Av tidsskäl kan jag inte nämna alla, men jag tänker nämna en. Det handlar om en tillfällig satsning som blev en neddragning i Alliansens budget. Det är på anslaget 1:5. Det är ett anslag som bland annat innehåller innovationslån.Det anslaget innehåller nu totalt 5 miljoner. Enbart innovationslånen i sig är satta till 30 miljoner. Vem ska ta ansvar för det, Hans Rothenberg?
Fru talman! Jag hade inför debatten förväntat mig lite vassare frågor, och framför allt inte de frågor som Jennie Nilsson nu kom med.Låt oss börja med ansvar. Ansvaret är det mest solklara som vi har att hantera i Sveriges riksdag, och framför allt: Ansvaret ligger hos regeringen. Regeringen kommer med sitt förslag till riksdagen. Regeringens uppgift är att få igenom det i riksdagen. Oppositionens uppgift är att lägga fram kloka, bra förslag i opposition mot budgeten. Det har vi lyckats med, även om häftet är något tunt.Ansvaret att hantera hur riksdagen sedan fattar sitt beslut ligger hos regeringen. I dag har vi en situation där regeringen inte har avgått och inget extraval har utlysts, men regeringen har en budget som Alliansen har lagt fram. Ärligt talat, oaktat hur det gick till under omröstningen den 3 december står vi moderater och vi från Alliansen upp för de budgetordningar som gäller att man röstar på sina förslag och lägger ned rösten när de har fallit. Faktum är att regeringen någonstans är att gratulera. Ni fick en bättre budget att administrera.Sedan sätter man ljuset på de små miljonerna, de få miljonerna. Där ska LED-lamporna som ger ledsyn lysa. Men ni mörkar med heltäckningsskärmar för fönsterrutorna de miljarder som påverkar förutsättningarna och villkoren för företagsamheten i Sverige.

Fru talman! Jag tänkte bryta mot den nya praxisen och återgå till lite sakpolitik som rör utgiftsområde 24.Bland annat finns det något de kallar Mångfaldslabbet - normkritisk innovation. Där kan man läsa om lite olika beviljade projektanslag såsom fotboll för förändrade maskulinitetsroller. Det får 300 000 kronor. Det finns normkritiskt volontärrekryteringsverktyg som får 300 000 kronor, ett normkritiskt märkningssystem i dataspelsbranschen som får 300 000 kronor, och så fortsätter listan.Personligen tycker jag att det är ett tämligen respektlöst sätt att bränna av skattemedel. Detta har i varje fall skett under ett alliansstyre varför jag kanske i första hand söker en alliansföreträdare för att ställa mina frågor.
Fru talman! Det dröjde fyra år och två månader innan vi i näringsutskottet fick höra Sverigedemokraterna både i ett betänkande och i en debatt föra in invandrings-, integrations och utanförskapsfrågan. De företrädare som Josef Fransson med kollega har haft i näringsutskottet har hanterat dessa frågor väldigt bra när det gäller att se på näringspolitiken. Men nu är vi inne på att även här ska invandringsfrågan smutsas ned i debatten.Det handlar om mångfald. Vi har synen att utveckling och integration sker i samarbete mellan människor oavsett ursprung, oavsett varifrån man kommer och oavsett hur man ser ut, hur man går, hur man står och hur man uttrycker sig. Vi tycker givetvis att det är bra. Nu sätts fokus på några projekt som Vinnova bedriver. Vi hade besök av generaldirektören på Vinnova i näringsutskottet häromsistens. Det hade varit väldigt lämpligt att ställa de frågorna i utskottet och kanske till och med kunna få preciserade svar. Det gjordes mig veterligen inte.Låt mig säga en sak. Att blanda in det perspektivet i näringspolitiken blir inte annat än krystat. Det blir ingenting annat än att säga: Nu ska vi skuldbelägga, och nu ska vi se till att vi får in ett invandringskritiskt perspektiv där det som minst behövs.Vi vet alla att entreprenörskapet och företagsamhet är väldigt väl utbrett i Sverige bland dem som är utländskt födda. Låt det gärna blir ännu mer av det. Där hoppas och tror jag att Vinnova och de satsningar som vi står bakom kan vara ett gott redskap för detta.
Fru talman! Nu vet jag inte riktigt vad Hans Rothenberg över huvud taget talar om. Jag har inte nämnt invandring, integration och mångfald. Projekten i Mångfaldslabbet - normkritisk innovation har över huvud taget inte med detta att göra, inte vad jag har kunnat se i varje fall. Det är möjligt att vissa projekt har något slags integrationsfrämjande funktion eller syfte. Det känner inte jag till. I så fall har jag missat det.Det jag har kunnat se bland dessa projekt är sådant som exemplet fotboll för förändrad maskulinitetsroll. Man ska gå in och försöka förändra pojkars sexuella självkänsla eller hur de ser på sig själva och om de ska bli någonting annat än enligt den traditionella mansrollen. Det är vad det handlar om. Det har ingenting med invandring, invandrare, mångkultur eller mångfald att göra över huvud taget, i varje fall inte enligt vad jag har kunnat se. Det är ju ett ganska anmärkningsvärt påstående från Rothenberg att det är den linjen som jag försöker att föra in här.Som sagt, jag har mycket svårt att se hur man genom att ge en massa bidrag till postmodernistiska kulturradikala Konstfack kan förvänta sig tillväxt och innovation som resultat. Det var det som jag ville lyfta fram i den här debatten, och det var det som jag sökte svar på. Sedan började Hans Rothenberg att prata om någonting helt annat som inte hade någonting med min frågeställning att göra, vilket jag bara beklagar. Men vi kan göra ett försök till.
Fru talman! Andra chansen är här. Ja, Josef Fransson, ordet mångfald slank faktiskt ur dig i den första repliken. Mångfald brukar vara kopplat till frågor som ligger Sverigedemokraterna väldigt nära. Jag har också läst er text i betänkandet. För första gången nämns nu ordet invandring och att man ska sätta fokus på det som ligger Sverigedemokraterna väldigt nära, nämligen att betrakta sådant som man själv inte tycker är normalt som någonting som inte ska hanteras.När det gäller fotboll och sexualitet är det ärligt talat kanske bra att det finns en myndighet som Verket för innovation som vågar lyfta på förlåten. Man kan ha många bollar i luften i innovationsprojekt, och det tycker jag att Vinnova har lyckats väldigt väl med.Nu kommer jag från den specifika frågan om postmodernism och kulturradikalism. Nu börjar vi komma till de ord och uttryck som lite försåtligt närmar sig en diskussion som vi alla vet var den landar någonstans.Jag har även läst Sverigedemokraternas yttranden till det här betänkandet. Man nämner att man står på en värdekonservativ och nationalistiskt grund. Detta för man alltså in i en näringspolitisk debatt. Då vill jag säga att värdekonservatism handlar väldigt lite om det som Josef Fransson frågade mig om. Värdekonservatism handlar inte om att skilja ut och bestämma vad som är bra och vad som är dåligt. Värdekonservatism handlar framför allt om att lära sig av erfarenheter och utveckla dem för framtida nya framgångar, och det är någonting helt annat. Värdekonservatism handlar om humanism och inte att man ska hålla på och skuldbelägga andra människor.

Fru talman! När jag gick i skolan fanns det inte speciellt många företagare runt omkring mig. Egentligen hade mina klasskamrater inte det heller. När vi pratade om framtiden och jobb var det ofta som anställd på ett företag eller inom offentlig sektor. Det fanns knappt i min begreppsvärld att jag skulle kunna bli företagare och ännu mindre att anställa.I dag har den synen förändrats. Flera år senare när jag återvände till min gamla skola som lärare var tongången bland eleverna annorlunda. Eleverna såg företagande som en möjlighet och en dröm att förverkliga.En av de viktigaste saker som Centerpartiet och Alliansen har bidragit med i näringspolitiken är just införandet av entreprenörskap i skolans läroplan. På sikt bidrar det till att skapa ett samhälle där företagande är lika naturligt som att vara anställd. Detta tjänar alla på, både individen och samhället, eftersom det behövs fler som jobbar, fler som betalar skatt och bidrar till vår välfärd och vår utveckling. Intresset för att starta företag i Sverige är inte stort enbart bland ungdomar, utan det är stort bland alla. I fjolårets Entreprenörskapsbarometer, som Tillväxtverket presenterade, framgår det att 49 procent av svenskarna skulle kunna tänka sig att bli företagare. Men i praktiken är det bara 10 procent som är företagare. Det visar att vi har en del utmaningar att lösa och att vi måste fortsätta arbetet med att förenkla för alla människor som vill starta och driva företag.Vi vill fortsätta med detta, det vill säga att sänka arbetsgivaravgiften för unga under 23 år. Många unga har svårt att få sitt första jobb. Är det så att det kostar lika mycket att anställa en ung människa som en som har erfarenhet kan jag nog garantera att de flesta arbetsgivare väljer personen som har erfarenhet. De yngsta har svårt att konkurrera.

I stället för riktiga jobb vill regeringen införa så kallade traineejobb inom äldreomsorgen, sjukvården och på fritids. Vad är det som säger att alla unga och arbetslösa vill jobba inom just de här sektorerna? Vad är det som säger att man är lämpad för att jobba inom dessa sektorer? Det krävs både kunskap och intresse för att jobba inom de sektorerna. Vem som helst kan inte jobba med äldre eller med barn. Vidare: Har personalen tid och möjlighet att vara handledare för traineejobbarna?Min mamma jobbade tidigare inom vården. Hon och hennes arbetskamrater hann knappt med att ta lunchrast därför att de hade väldigt tuffa arbetsscheman. Hur ska de ha tid att vara handledare? Har ni inom vänsterregeringen ställt den frågan till de berörda? Dessutom har flera av de berörda facken varit kritiska till den här satsningen av anledningar som jag har nämnt.Hur kan ni i vänsterregeringen tillsammans med Vänsterpartiet dra undan mattan för unga och för företagen? Det intressanta i kråksången är dock att ni vill kompensera offentlig sektor - kommuner och landsting - med ungefär 3 miljarder för de kostnadsökningar som de får genom att ni vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Men företagen får inte något.Fru talman! De flesta partier är överens om att om fler arbetar längre får vi också in mer pengar till vår gemensamma välfärd. För att uppmuntra detta sänkte vi arbetsgivaravgiften för dem som är över 65 år. Men det vill ni ta bort genom en höjd löneskatt på 5,6 procent på arbetsinkomster för personer över 65 år. Detta ökar kostnaderna för att anställa personer över 65 år med 340 miljoner kronor, enligt riksdagens utredningstjänst. Höjningen skulle knappast få fler att vilja jobba längre, och arbetsplatser som har många anställda över just 65 skulle få det tuffare. Det är bra att pensionärerna får en höjd pension, men det tragiska är att de pensionärer som kan jobba och bidra också ska betala den extra höjningen som övriga pensionärer får. Snacka om att ge med ena handen och ta med den andra!Fru talman! På 60 och 70-talen var det många hemmafruar som började att jobba inom vården. Då fanns det bara en arbetsgivare - den offentliga - och lönen och arbetsvillkoren lämnade mycket övrigt att önska. I dag har den som jobbar inom vården möjlighet att välja mellan flera arbetsgivare. Merparten av vårdföretagen är små och ägs och drivs ofta av kvinnor. När Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville halvera RUT och begränsa vinsterna i vården skulle det slå hårt mot de här små företagen. Ska man våga anställa, eller måste man säga upp folk? Alltifrån årets Nobelpristagare i ekonomi till ekonomiprofessorer har de senaste veckorna sagt att begränsa vinster är fel väg att gå. Det är inte fel att göra vinst. Det viktiga är att ha en stark tillsyn och tuff kvalitetskontroll. Just nu pågår det en utredning om vinster i välfärden som regeringspartierna tillsammans med Vänsterpartiet tillsatt. Men i er iver att få rätt verkar det som om ni till och med vill gömma utredningsrapporter som visar på att era förslag om förbud mot vinster inte fungerar eller är lämpliga. Ni ändrar utredarens direktiv för att sanningen inte ska komma fram. Det kan man faktiskt förvänta sig i diktaturer, men inte i Sverige.Även näringslivet är upprört och förväntar sig, Mikael Damberg, att ni ska lägga korten på bordet. Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv, säger i en artikel i Dagens industri: Det är anmärkningsvärt om regeringen medvetet försökt mörka centrala fakta om detta i den statliga utredningen om ägarprövning i välfärden. Nu måste regeringen lägga alla papper på bordet.Mina kolleger har också nämnt kilometerskatten. Det är ett tragiskt förslag, och jag tycker inte att det ska utredas utan läggas direkt i papperskorgen. Det kommer att slå mot landsbygden och mot norra Sverige där de långa avstånden finns, det kommer att slå mot jobben och inkomsterna, och det kommer att bli höjda priser för konsumenterna. På vilket sätt skulle lastbilsskatt gynna Sveriges näringsliv, näringsministern?Det finns naturligtvis andra frågor, till exempel Bromma och Förbifart Stockholm. Bromma är en fråga för hela landet och för regional utveckling. Det är inte bara en storstadsfråga.

Men jag har också träffat många som säger att det måste bli tryggare att vara företagare innan de vågar göra verklighet av sina drömmar. Företagare ska ha samma rätt till trygghet vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet som anställda har.

Fru talman! Helena Lindahl lyfter fram en mängd frågor. Jag hade tänkt att ställa en fråga om sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Men låt oss börja med frågan om vinster i välfärden.Jag tycker faktiskt inte att det är värdigt denna kammare att jämföra Sverige med en diktatur. Vi har en hård politisk debatt i Sverige om vinster i välfärden. Det finns stora skillnader i Vänsterpartiets och Centerpartiets politik. Men att våga påstå att vi försöker gömma undan saker är lika illa som riskkapitalister som försöker undvika att betala skatt i Sverige. Det är faktiskt inte värdigt en bra debatt.Låt mig gå tillbaka till frågan om arbetsgivaravgifter för unga. Helena Lindahl ställer en rad frågor, och jag vill ställa en rad frågor till dig. Låt oss börja med varför du tycker att detta är en så effektiv och bra reform. Jag tog själv som ung del av reformen när den infördes. Jag kan säga att det hände ingenting med mitt arbete. Jag hade ett arbete, och sedan gav ni en reduktion till min arbetsgivare. Jag gick lik förbaskat till arbetet ändå. Det blir inte fler arbeten bara för att man subventionerar unga.Det är enkelt: Varje jobb som ni skulle ha kunnat skapa med reformen har kostat 1,6 miljoner kronor. 1,6 miljoner kronor för varje jobb skulle innebära fyra jobb inom välfärden. Vill inte Helena Lindahl ha dessa jobb inom välfärden? Är det därför bättre att subventionera arbetsgivare som inte skapar några jobb utan bara ökar sina vinster?
Fru talman! Det gällde vinster i välfärden. Jag kan stå fast vid liknelsen med en diktatur. I en demokrati mörkas inte utredningar. Om en utredning inte ger de svar man vill ha avbryter man inte utredningen för att ge nya direktiv för att få de svar som passar. Det är exakt vad jag menar. Jag tror faktiskt att Håkan Svenneling också begriper det.Ni vill fördubbla arbetsgivaravgiften för unga och göra det dyrare att anställa unga. Det är märkligt att hävda att det inte ger någon effekt. Om det inte ger effekt över huvud taget är det också underligt att ni vill kompensera offentlig sektor med 3 miljarder kronor på grund av den reform ni vill införa. Om ingen får jobb genom att man sänker kostnaden för att anställa unga ska ni inte behöva kompensera offentlig sektor. Det är märkligt.Det är ett slag i ansiktet när ni i Vänsterpartiet hela tiden pratar om de stora riskkapitalbolagen som drar utomlands med våra skattepengar. Håkan Svenneling pratar aldrig om den majoritet av företagare som är kvinnor. Många kvinnor är anställda inom RUT och vårdföretagen. De flesta företag har färre än tio anställda. De gör inga storvinster. För dem vill ni lägga krokben. De vet inte om de ska våga anställa eller om de ska säga upp folk. Äntligen har kvinnor fler än en arbetsgivare att välja mellan, och kanske möjligtvis kan de få högre lön. Det har sannerligen ni inte lyckats med över huvud taget när det gäller kvinnor inom vården.
Fru talman! I kommunen som ligger granne med min kommun, Helena Lindahl, är 25 procent av alla ungdomar arbetslösa. Det betyder att var fjärde ungdom i Forshaga kommun inte har ett arbete att gå till. Jag bor relativt nära Norge. Det nästan vanligaste uttrycket i Värmland är att om man är en klok förälder ger man en enkelbiljett till sitt barn till Oslo Central. Där kan en ungdom åtminstone få ett arbete.Att justera den kommunala skatteutjämningen, Helena Lindahl, är inte konstigt. Det hänger samman med att när ni införde arbetsgivaravgiften sänkte ni också stödet till kommunerna, det vill säga de allmänna bidrag vi ska debattera på torsdag i kammaren. Därför blir det i konsekvensens namn så att den justeras nu.Om staten gör en förändring som påverkar kommunerna ska staten också ge sjysta villkor för kommunerna att bedriva en bra verksamhet. Jag tror att det gör större skillnad i kommunerna om man kan ge fyra ungdomar nya jobb för varje reducering ni har gjort i sänkt arbetsgivaravgift. De ungdomarna i välfärden skulle göra större skillnad än att få några kronor i sänkt arbetsgivaravgift.

Fru talman! Jag tycker också att det är beklagligt att så många unga är utan arbete och inte har möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det skapar ett enormt utanförskap.Vi har helt enkelt olika vägar till lösningar på problemen. Alla vill inte jobba inom vård, äldreomsorg och fritidsverksamhet. Ni vill skapa traineejobb. Ni vill skapa låtsasjobb inom dessa tre branscher för ungdomar som kanske önskar jobba någon annanstans. Dessutom är det ett slag mot dessa branscher. Har ni frågat om det är möjligt för personalen att vara handledare? Är alla lämpade att jobba inom dessa områden? Sådant bryr ni er inte om. Ur er aspekt är huvudsaken att offentlig sektor gynnas. Allt som heter tillväxt och privat är fult enligt Vänsterpartiet.Det tragiska är att ni är tillväxtfientliga. Ni vill i er budget höja skatterna med 25 miljarder. Tror inte Håkan Svenneling att det är skadligt för svenskt näringsliv, för tillväxten, för ungdomsjobben och för Sverige? Hur kan pålagor med 25 miljarder i skatt göra så att Sverige blir konkurrenskraftigt? Det begriper inte jag.

Fru talman! Du är definitivt min talman.Församlade ledamöter! Det är med stor känsla av ära och ansvar som jag för första gången tar plats i denna talarstol. Jag gör det både som representant för Folkpartiet och som representant för Företagarsverige. Jag är stolt över min bakgrund som jobbskapande företagare. Och jag är stolt över mitt parti som alltid verkat för fri företagsamhet och ett gott näringslivsklimat för både små och stora företag.Fru talman! För oss socialliberaler utgör jobb och företagande grunden i vår syn på det goda samhället. Det är genom företagandet som företagsamma individer kan förverkliga sina drömmar, och det är genom företagens möjligheter att växa som jobb skapas. Fler jobb i växande företag betyder ökade skatteintäkter. De ökade skatteintäkterna genererar i sin tur intäkter till vår gemensamma välfärd. Individens frihet, den fria företagsamheten och det goda näringslivsklimatet är det som bygger Sverige starkt.Alla företag har en gång varit små. Det är genom att ge de små företagen bättre förutsättningar att genom sin strävan förverkliga sina drömmar som de kan växa sig starka. Och med starka menar jag ett nytt Ikea, ett nytt Spotify eller ett nytt Hemfrid.Fru talman! Som företagare är jag medveten om politikens möjligheter och begränsningar. Politiken kan skapa förutsättningar för ett gott näringslivsklimat genom att möjliggöra för riktiga företagare att skapa riktiga jobb. Men politiken i sig själv kan inte skapa vare sig jobb eller företagande. Tiden för tanken om de socialistiska löntagarfonderna är förbi.Fru talman! Vi företagare är inte blinda. Vi har sett vad den rödgröna rörans företagsförstörande politik går ut på. Det handlar om stoppultimatum och framskjutna infrastrukturprojekt såsom Förbifart Stockholm. Stängningen av Bromma flygplats hotar den regionala flygtrafiken i vårt vackra Sverige, inte minst i Trollhättan och Vänersborg. Jag kan också nämna straffskatten på företag som öppnar dörren för unga på arbetsmarknaden och förbudet mot de vinster som gör det möjligt för företag att över huvud taget växa. Visst är detta en aktiv näringspolitik?Fru talman! Mot denna osäkerhet och denna företagsfientliga politik står ett tydligt alternativ. Som företagare har jag sett vad Folkpartiet och Alliansen åstadkommit under åtta år i regeringsställning. Samtidigt som finanskrisen skakade Europa och lämnade företagskonkurser och arbetslöshet i sitt spår har Sverige och de svenska företagen stått sig starka.Vi har förbättrat de ekonomiska drivkrafterna för att driva företag. Vi har sänkt de sociala avgifterna. Vi har minskat regelbördan med 7 miljarder, bland annat genom avskaffad revisionsplikt för små företag. Hundratusentals människor har fått möjlighet till självförverkligande genom företagande och arbete. 340 000 fler personer har i dag ett arbete att gå till jämfört med 2006. Sysselsättningen har ökat i alla grupper: bland unga, bland äldre och bland utrikesfödda. För att stimulera morgondagens företagare har vi dessutom infört entreprenörskap som en röd tråd i den nya läroplanen. Det här är för oss en företagsvänlig och jobbvänlig politik.Enligt studier är sjuklöneansvaret den främsta riskfaktorn till att företag inte anställer fler.

Jag unnar er alla att starta ett företag en vacker dag, ifall ni inte redan har gjort det. När ni har gjort det förstår ni företagens förutsättningar och värdet av näringslivspolitiken. Om ni inte tagit steget ännu ber jag er att använda er av fantasin. Gå till er själva. Tänk på alla företag som möjliggör er vardag. Tänk på pizzabagaren som bakar din pizza, skomakaren som lagar dina skor, lantbrukaren som sår din frukost eller medicinföretagaren som skapat din insulinspruta. Det är tack vare dessa vardagshjältar och välfärdsbärare som Sverige har byggts, byggs och kommer att fortsätta att byggas starkt.Kanske är du som lyssnar på denna debatt en av dessa hjältar. Jag tackar dig för ditt arbete och lovar här och nu att jag kommer att verka för att göra ditt företagande lite enklare och mer givande. Jag börjar redan i dag genom att yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande.I detta anförande instämde Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Cecilie Tenfjord-Toftby samt Anders Ahlgren .
Fru talman! Jobb skapas av företag som växer och anställer. Fler jobb i växande företag vet vi skapar skatteintäkter som i sin tur finansierar vår gemensamma välfärd.

En sak som har varit uppe lite grann i den här debatten och som passar alldeles utmärkt att prata om när vi har minister Damberg här är uppdraget för Fouriertransform. Det skulle ändras mot vad som tidigare beslutats på den förra regeringens förslag. Man anförde i den senaste budgetpropositionen att "Fouriertransforms verksamhet får en ny inriktning" och att det blir "en naturlig uppgift för bolaget att överväga hur de befintliga investeringarna . ska avvecklas, förvaltas utanför Fouriertransform . eller avyttras". Det här är väldigt intressant. I en bransch som fordonsindustrin kan man inte avveckla investeringar hur som helst. Det krävs långa projekt och processer för att över huvud taget få till en produkt eller ett sätt att utveckla industrin.Fru talman! Då är det intressant att man väljer att i stället göra om det här till att omfatta life science. Det är en bransch i Sverige som har ett stort antal aktörer i många led. Det handlar om idéer, innovationer, forskning och utveckling under en minst lika lång process som inom fordonsindustrin. Skillnaden är väl att fordonsindustrin under många år fått ganska stort stöd, inte minst genom ett samarbetsprogram med 450 miljoner kronor per år, där industrin skulle skjuta till lika mycket medel.Fouriertransform, som är ett statligt venture capital-företag med en investeringsram på 3 miljarder, har sedan starten haft i uppdrag att på kommersiella grunder stärka det svenska fordonsklustrets internationella konkurrenskraft. Men vid en jämförelse med den svenska life science-industrin kan det sägas att man har gått in med ganska mycket mer pengar än man fått. Alliansregeringen tog tidigare ett beslut om att stärka forskning och utveckling i Sverige, inte minst med satsningen i Lund på forskningscenter och så vidare med 4 miljarder under fyra år.Det finns holdingbolag på universiteten. Det finns science centers och inkubatorer som drivs med offentliga medel. Det är också en del av den struktur som ska möjliggöra formande av företag som kan kommersialisera produkter och så småningom nå användaren.Skillnaden mellan fordonsindustrin och life science är dock väsentliga på väldigt viktiga punkter. Fordonsindustrin är inte beroende av rekommendationer från en statlig myndighet om prissättning. Fordonsindustrin är inte beroende av landsting som är mer eller mindre ointresserade av kliniska prövningar eller test av ny teknik.Fru talman! Som bosatt i Trollhättan är jag mycket väl medveten om fordonsindustrins motgångar men också om dess stora kunnande, speciellt inom säkerhet och miljö. Vad jag har reagerat på är att just den typen av teknik ofta uppmärksammas mycket mer och att det är helt självklart att forskning och utveckling får kosta. Nya läkemedel, behandlingar och hjälpmedel får inte kosta mer, för då beror det på att företagen helt plötsligt vill ha mer betalt.Men det som är mest intressant just i dag, vilket passar bra i den här debatten, är att minister Damberg i Dagens industri - en flitigt citerad tidning i den här kammaren - uttalar sig om just Fouriertransform. Det ska helt plötsligt bekosta, finansiera, regeringens samverkansgrupper och innovationsråd och Gud vet allt.Är det meningen - jag ställer frågan till ministern - att det statliga riskkapitalet som ligger i ett venture capital-företag ska finansiera regeringens egna uppfinningar när det gäller olika samarbetsråd och grupper? Jag måste säga att jag blir otroligt förvånad. Är det meningen att man ska ta statliga pengar avsedda för att starta företag och utveckla forskning och innovationer som kan ge arbete och i stället lägga in dem i någon sorts grupper som ingen vet vad de ska komma fram till? Dessutom är väl det enda innovativa i det just att använda pengarna på det viset.Jag tycker att det är otroligt märkligt att man från början lade in i den här propositionen att Fouriertransform ska gå från att jobba med finansiering för företag i huvudsak inom fordonsindustrin ena dagen till life science och miljöteknik den andra. Jag har jobbat med de här frågorna i några år, och för mig känns det som en otrolig brist på respekt för båda dessa näringar och framför allt för förutsättningarna, vilka kompetensområden det handlar om.Och det tar otroligt lång tid! Man måste vara långsiktig med de här satsningarna. Att man då säger att man ska avbryta pågående satsningar inom fordonsindustrin för att helt plötsligt svänga över till någonting helt annat får mig att undra hur man har tänkt.Att ta fram ett läkemedel från idé och forskning till marknaden och patienten kräver ju lika lång tid och ungefär lika stora kostnader som för rymd och fordonsindustrin. Man kan inte heller där bara avbryta satsningar hur som helst eller starta någonting som sedan inte går att förverkliga.Nya företag kan inte kommenderas fram av oss politiker. Det måste komma från människor själva. Och som sagt, hur det skulle kunna uppstå och bli någonting av det genom regeringens olika tilltänkta grupper ser jag fram emot att få svar på.

Fru talman! Tack, ni riksdagsledamöter som har deltagit i debatten!

Det hade jag förväntat mig att man skulle motivera i dagens debatt eftersom man röstade för en annan budget än regeringens.Jag hade förväntat mig att man skulle föra resonemang om varför man väljer att angripa exportstödet och om varför man väljer att göra kraftiga neddragningar på Almi, som stöder företagsutveckling runt om i Sverige. De argumenten hade jag förväntat mig i en debatt som denna. Men för att börja i den större delen tror jag att man måste vara noga med att säga att det händer saker och ting i vår omvärld som påverkar konkurrenskraften och våra förutsättningar framöver i Sverige. Det är ganska dramatiska förändringar som sker. Sverige tappar relativt till andra länder och kontinenter. Om vi inte tar sats för detta och gör de investeringar som krävs för att hänga med kommer det att kosta jobb och svensk konkurrenskraft i framtiden.Låt mig ta några exempel på detta. 70 procent av vår export går i dag till Europa. 70 procent av svensk export går till Europa. Det är naturligt och har en historisk förklaring. Men vårt fokus på närområdet med vår export innebär också risker och problem.Om vi tittar några år framåt i tiden kan vi se vad det innebär. Om vi inte förändrar vårt exportmönster kommer Sverige att gå miste om hälften av den globala exporten i världen eftersom vår export går till marknader som inte växer lika snabbt som på andra ställen.Låt oss ta som exempel två företag som vi ofta talar om i den här kammaren och som vi är stolta över i Sverige: Atlas Copco och Ericsson. De är unika som bolag. Det är två bolag som har funnits med under hela Sveriges industrialisering, som har innoverat och omvandlats flera gånger och i dag är världsledande globala företag. De här två företagen har 80 procent av sin export utanför Europa och 20 procent i Europa. Det är ganska unikt. Det är inte så det brukar se ut i svenska företag.Min poäng och regeringens poäng med den budget vi lade fram var att vi måste förstå att det Atlas Copco och Ericsson har gjort måste vägleda mer av svensk exportstrategi framöver. Svenska företag måste bli tyngre på de växande tillväxtmarknaderna runt om i världen om vi ska ta vara på den globala tillväxt som kommer att ske de kommande åren.Det andra som sker globalt sett är en historisk tyngdförskjutning i världsekonomin mot Asien. Asien är inte längre bara låglönekonkurrens. Det är inte bara låga priser och dålig kvalitet, att man stjäl patent och försöker utveckla någonting liknande i Asien. Det är inte så det ser ut.Det är en dramatisk tyngdpunktsförskjutning. Förstår vi det? Förstår vi vad det ställer för krav på Sverige och våra tekniktunga och innovativa bolag att hänga med för att klara den globala konkurrensen? Förstår vi också de stora förutsättningar och möjligheter som finns på en växande världsmarknad, där fler människor kan efterfråga produkter och tjänster som vi i Sverige kan producera och tillhandahålla på en global marknad?Låt oss ta ett exempel inom forskning och utveckling, även om debatten inte handlar specifikt om det. Det sker ett skifte i kunskapsproduktion i världen som är ganska dramatiskt. För bara tio år sedan skrattade man lite grann åt Kinas forsknings och utvecklingsbudgetar och den kvalitet de höll där borta. I dag har vi sett att Europa har tappat enormt till förmån för Kina, Indien och Sydkorea. Det är en medveten politik i de här länderna att höja sin kunskapsproduktion och satsa på kvalitet, forskning och utveckling som också leder till enormt många fler patent i dag än tidigare.Sverige klarar sig väldigt väl i internationella jämförelser om man tittar på hur mycket vi satsar på forskning och utveckling, hur innovativa vi är och hur konkurrenskraftiga vi är som land. Men om man tittar på vad som har hänt de senaste fem tio åren ser man att vårt försprång minskar. Andra länder springer snabbare. Det blir tuffare att behålla försprånget som Sverige har och som är grunden för mycket av det välstånd vi bygger i Sverige.Då menar jag att man måste välja att fokusera i sina budgetsatsningar och i sina funderingar över vad vi bör prioritera i Sverige. Därför har vi i vår budget utanför det här betänkandet gjort jättestora satsningar på utbildningspolitik eftersom det är en förutsättning för att klara det här. Det är en kunskapsbas som måste finnas där för svensk industri.

Det är en utgångspunkt för jobbtillväxten i Sverige. Då är frågan om Almis företagslån och rådgivning väldigt viktig. För de 4 000 företag som fick lån via Almi spelar detta en roll för deras möjlighet att växa, expandera och ta sig ut på internationella marknader.De borgerliga partierna föreslår kraftiga besparingar på Almis verksamhet utan att säga var det ska tas någonstans. Hur många av de 4 000 företag som fick lån 2013 ska bli utan lån i framtiden? Vi vet att Almi är en förutsättning för dem, inte bara för att de får lån från staten utan också för att varje krona växlas upp två tre gånger i banker efteråt. Det betyder alltså enormt mycket för kapitaltillförseln just för små och medelstora företag. Sedan finanskrisen 2008 har det blivit svårare för små och medelstora företag att få tag i kapital. Varför ska man då vrida om kranen och göra det ännu svårare för dem att låna pengar? Jag förstår inte den logiken. Den finns inte i det betänkande vi diskuterar i dag.Jag hade förväntat mig en analys bakom att vi just nu skulle vrida om kranen för Almis verksamhet, som alltså handlar om rådgivning och låneverksamhet för små och medelstora företag. Det allvarligaste är ändå - och att jag tycker detta kan bero på att jag också är ansvarig för handelsfrågor i regeringen - de stora besparingarna på Business Sweden och våra exportansträngningar under de kommande åren.Regeringen kommer att jobba vidare med en exportstrategi för Sverige. Vi kommer att ha mycket möten med svenskt näringsliv och svenska företag för att se hur vi kan växla upp exporten och jobba smartare, hur hela regeringen kan jobba tillsammans och hur vi kan få vår utrikesrepresentation att jobba smartare med främjande och export. I betänkandet saknar jag ett resonemang om vad som ligger bakom att man vill ta bort 120 miljoner från Business Sweden de kommande åren. Det är ganska mycket pengar. De 60 miljoner kronor som ligger för 2018 motsvarar all SME-verksamhet som Business Sweden har i Sverige. Ska man lägga ned all den verksamheten? Det motsvarar annars hälften av alla utlandskontor, som då måste läggas ned. När Business Sweden får frågan vilka utlandskontor som kommer att behöva läggas ned säger man att det är de små kontoren där man inte har lika mycket intäkter. De finns på tillväxtmarknaderna runt om i världen. Är det de kontoren vi nu ska lägga ned om vi ska styra om exporten så att vi också finns på tillväxtmarknaderna? Vad ligger bakom denna besparing? Är det SME-verksamheten i Sverige som inte ska finnas kvar, eller är det hälften av utlandskontoren som ska läggas ned?Jag tycker att detta är kortsiktig politik. Det stärker inte Sverige i den globala värld vi ser, med de förutsättningar vi måste stärka oss inför. Jag är förvånad över att detta inte har kommenterats i dagens debatt, och jag hoppas att det kan ske i debatten framöver. Jag ser fram emot en bra debatt, men jag hoppas att vi när vi diskuterar näringspolitik också kan lyfta blicken och se vad som händer runt om i världen och vilka steg vi måste ta för att stärka Sveriges position i en växande global konkurrens som innebär utmaningar men också möjligheter för ett litet land som Sverige.

Fru talman! Tack, näringsministern, innovationsministern och handelsministern! Det som Mikael Damberg säger är i mångt och mycket väldigt klokt. Det handlar om utmaningar för Sverige och omvärlden. Det är några trender som är väldigt tydliga: globalisering, urbanisering och digitalisering. Det är något som Sverige måste förhålla sig till.Det är två saker som jag skulle vilja ha en kommentar från ministern om. Det ena gäller ett av de viktigaste redskapen som Sverige och EU har att hantera framöver, nämligen att få till stånd ett frihandelsavtal med världens andra största ekonomi - EU är faktiskt den största ekonomin - alltså TTIP, det transatlantiska handelsavtalet.Jag vet att Socialdemokraterna av tradition är handelsfrämjande och handelsvänliga. Men nu är Mikael Damberg i regering med Miljöpartiet, som är mycket mer skeptiskt när det gäller handel och också uttrycker tydliga tveksamheter rörande handelsavtalet. Kan Mikael Damberg klargöra att regeringen kommer att kämpa fullt ut för att detta avtal ska komma till stånd och att det kommer att innebära att svenska företag kommer att vara konkurrenskraftiga igen på den internationella handelsmarknaden?Min andra fråga rör det faktum att Mikael Damberg också är handelsminister. Alliansregeringen hade en handelsminister som jobbade 100 procent. Man kan inte jobba mer än så. Men Mikael Damberg har fått detta som en tredjedels arbetsuppgift. Jag undrar: Hur tillförsäkrar närings, handels och innovationsministern att handelsfrågorna får det fulla engagemang från ministern som den tidigare ministern hade?
Fru talman! Jag har debatterat båda dessa frågor i riksdagens interpellationsdebatter, och jag kan göra det ytterligare en gång nu kort. Det är hela regeringen som har ansvar för handelspolitiken, inte bara en handelsminister. Jag tror att det är helt fel tänkt att lägga ansvaret för handelspolitiken på bara en minister. Hela regeringen ska resa, och hela regeringen ska främja svenska intressen. Det är en viktig del av uppdraget att vara minister i en regering.TTIP är en prioriterad fråga för regeringen. Vi ser stora ekonomiska möjligheter med ett handelsavtal med USA. Det skapar världen största ekonomiska marknad. Men det finns också viktiga frågor att bevaka i förhandlingen, så att det blir ett progressivt och bra avtal. Det brukar Sverige kunna göra, och det ska vi göra igen. Det blir dock lite märkligt att vi har en budgetdebatt om ett betänkande där den borgerliga budgeten har gått igenom i Sveriges riksdag. Jag ställer frågor om vad som ligger bakom besparingarna på exporten och på Almis verksamhet de kommande åren. Vi talar alla om att små och medelstora företag har problem med att få tag i kapital. Jag hoppas att Hans har tid att svara på de frågorna i replikskiftet med mig.
Fru talman! Ja, ministern, skillnaden när det gäller exportfrämjande verksamhet i alliansbudgeten och den budget som regeringen lade fram som proposition handlar om ca 20 miljoner kronor. Vi har utgått från föregående budget. Vi har inte utgått från regeringens proposition, utan vi har haft ett väl förankrat underlag och goda förutsättningar att forma Alliansens budget. Det är också här en helhet som formar politiken. Skillnaderna ligger också i det engagemang man sätter in.Jag har tyvärr inte haft möjlighet att vara med under interpellationsdebatterna. Jag tycker att det är viktigt att hantera och diskutera de här frågorna. På ett sätt blev jag glad över att Mikael Damberg blev minister på det här området, men jag blev också bekymrad, för jag vet vad det innebär i form av engagemang att kunna fokusera på handelsfrågor.Tidigare har det även i socialdemokratiska regeringar varit en näringsminister och en handelsminister. Det var ett undantag under regeringen Perssons sista år, när handels och näringsministern fick dela uppgift.Just med tanke på de frågor som Mikael Damberg lyfter fram - de internationella utmaningarna och hur vi ska förhålla oss till dem - krävs det minst sagt en minister som är på resande fot i princip halva året. Vi vet av erfarenhet att internationell handel handlar mycket om impact och om vilka signaler man sänder. Jag önskar att Mikael Damberg i egenskap av handelsminister är ute och rör på sig under halva året, men då kommer det förmodligen att vara något annat som blir försummat. Jag undrar bara: Hur ska detta pussel gå ihop?
Fru talman! Jag är rörd av den moderata omsorgen om den socialdemokratiska handelsministern.Jag försökte förklara att jag tror att det är fel att tro att en handelsminister ska sköta all handelsfrämjande verksamhet. Jag tror att det är bra att socialministern är engagerad när vi exporterar life science från Sverige. Jag tror att det är viktigt att försvarsministern är engagerad om vi talar om försvarsmaterielexport till länder som är godkända av Sverige. Jag tror att det är viktigt att miljöministern är engagerad när det gäller miljöteknik.

Besparingarna laddas upp med 120 miljoner kronor till 2018. Då innebär det att man 2018 antingen får lägga ned all verksamhet för små och medelstora företag - det är ett av huvuduppdragen för Business Sweden; man jobbar regionalt i Sverige för att få fler företag att gå på export - eller lägga ned hälften av de utlandskontor som Business Sweden har. Då säger Business Sweden att det antagligen blir de kontor där de har minst intäkter som måste läggas ned, och de finns på tillväxtmarknaderna, globalt sett.Vad av detta är det som ska bort? Det borde väl en budgetdebatt som denna ge svar på.
Fru talman! Tack, näringsministern, för ett bra inlägg!Du efterlyser aspekter på konkurrens med omvärlden och svensk exportindustri. Jag pratar gärna om det. Jag kommer från norra Sverige. Där finns det en hel del basnäringar som bidrar till svensk ekonomi, bland annat skogsnäringen. Vi är genuint oroade över kilometerskatten. Jag menar allvar. Det handlar inte om att jag ska göra någon poäng av detta, utan jag vill höra näringsministerns ingångar i det här.Tyvärr finns det inte så många alternativa sätt att transportera till exempel skogsråvara, utan vi har lastbilar. I norra Sverige finns också de långa avstånden. Även om vi skulle vilja ha en Norrbotniabana och kanske en bättre utrustad Inlandsbana kommer det att dröja många år innan det önskemålet uppfylls. Dessutom kommer lastbilar alltid att utgöra ett viktigt behov.Den kilometerskatt som nu ska utredas skulle verkligen innebära stora merkostnader för till exempel svensk skogsindustri. Det skulle naturligtvis också påverka konkurrenskraften. Därför är min fråga till näringsministern: På vilket sätt tror näringsministern att en kilometerskatt skulle främja svenskt näringsliv?
Fru talman! Inte minst det gröna guldet är ett av de fokusområden som regeringen ser har enorm potential. När vi talar om innovationsarbetet i Sverige handlar det om att skogsindustrin måste ta ytterligare steg för att förädla sin produktion och få ytterligare värde i sin produktion. Det här är en basnäring för Sverige som betyder jättemycket för svensk export. Det är definitivt i fokus för regeringens arbete när det gäller att tillsammans med basnäringarna jobba med innovation och exportstöd på olika sätt.När det gäller vägslitageavgiften tycker jag att det är rimligt att också tyska lastbilar är med och finansierar infrastruktursatsningar i Sverige. Min bild är att näringslivet, inte minst skogs och basnäringar i Norrland, känner att infrastrukturen inte håller måttet. Det är därför vi i vårt budgetförslag har mycket större investeringar i järnvägsunderhåll, som gör att det inte behöver vara problem med att få ut godset på världsmarknaden. Det är därför som vi gör satsningar på tjälsäkring av vägnätet, som också betyder mycket för inte minst skogsnäringen.Man måste välja. Man måste också orka finansiera de infrastruktursatsningar som är viktiga. Det gäller inte minst den fråga som jag tycker att det är anmärkningsvärt att de borgerliga partierna har lyckats komma undan med att inte diskutera: Norrbotniabanan. Det är nästa stora investering i Sverige för att knyta ihop vårt land men också se till att basindustrin fungerar på ett bra sätt. Det är någonting som nu ströks. I den budget som ligger nämns inte Norrbotniabanan. Den är borta, till skillnad från i vår budget, där vi sade: Nu ska vi börja bygga Norrbotniabanan.Jag vill bara ställa en fråga tillbaka. Jag fick inga svar om Business Sweden. Kan Centerpartiet ge besked om Almis verksamhet? Almi brukar ju vara en verksamhet som är enormt viktig för den regionala tillväxtpolitiken runt om i Sverige. Varför stora besparingar på Almi de kommande åren?
Fru talman! När det gäller Norrbotniabanan är jag en stor vän av ett sådant byggande. Jag har varit det i många år.Problemet med Socialdemokraterna är att ni lovar runt men håller tunt. I er budget fanns inte en enda krona avsatt till Norrbotniabanan. Det ni lovade i valrörelsen, Mikael Damberg, var att ni skulle bygga spåret mellan Umeå och Dåvamyrans industriområde. Det är nio kilometer. Där kommer det inte att åka speciellt många passagerare och inte speciellt mycket gods heller, utan det är mest industrisopor. Mer än så hoppas jag faktiskt att Socialdemokraterna vill satsa, för det här är väldigt viktigt.När det gäller kilometerskatten skulle jag vilja säga en sak. I dag betalar utländska lastbilar en skatt. Det är någonting som heter Eurovinjett, som säkert näringsministern känner till. Men det som kommer att hända med kilometerskatten är att även svenska lastbilar kommer att få betala, det vill säga alla kommer att få betala. Det kommer inte att minska problemen med att utländska lastbilschaufförer jobbar väldigt mycket eller att de har dåliga löner. Det kommer bara att förskjutas så att även svensk transportnäring kommer att få vara med och betala.Det kommer inte att öka konkurrenskraften för svensk industri, snarare tvärtom. Transportnäringen räknar själv med ungefär 200 000 kronor i merkostnader per lastbil och år. Det innebär väldigt stora pengar för ett lastbilsföretag. Ta till exempel Johanssons Åkeri i Bygdsiljum! De har säkert ett tjugotal lastbilar. Det skulle innebära en enorm fördyring. Och det är klart att det i slutändan kommer att hamna på konsumenten. Det är det vi är rädda för. I slutändan kommer det att påverka svensk industri och konkurrenskraft.
Fru talman! Sällan har väl en tystnad i en budgetdebatt varit mer talande än nu. Förut fick vi inga besked om hur Business Sweden ska klara sina besparingar eller om var de borgerliga partierna funderar på att lägga besparingarna på Business Sweden. Nu får vi inga besked om hur Almi ska klara sin verksamhet. Hur många färre företagslån ska levereras från Almis verksamhet? Hur mycket mindre kapital innebär det i fråga om företagens möjligheter att växa och anställa runt om i hela Sverige?Jag har en bild av hur det har varit efter finanskrisen 2008 - ni kanske har en annan bild av det. Jag har besökt väldigt många små och medelstora företag runt om i Sverige. De säger att det har blivit svårare och dyrare att låna pengar och att det är knepigare att klara de investeringar som krävs.Nu lägger man fram ett sådant förslag i riksdagen. Det röstas igenom, men man har inga svar på frågan om hur det ska gå till eller vad det får för konsekvenser. Jag tycker inte att det är bra.Sedan gäller det frågan om transportnäringen i Sverige och Norrbotniabanan. Jag tror att Centerpartiet får fortsätta att hoppas på Socialdemokraterna och en socialdemokratiskt ledd regering när det gäller Norrbotniabanan. Moderaterna vägrar nämligen att ta Norrbotniabanan i sin mun. Det är därför det inte står ett ord om Norrbotniabanan i den borgerliga budgeten. Ni har inga planer på att bygga ut Norrbotniabanan.Här har Centerpartiet hamnat i helt fel politiskt sällskap. Det gäller inte bara i den här frågan, men här är det verkligen tydligt att frågan om regional utveckling inte engagerar. Det gäller inte minst det största borgerliga partiet. Jag ska inte gå längre än så. Jag konstaterar bara att jag tyvärr inte fick några svar om Almi i den här budgetdebatten heller. Man kan hoppas att de kommande talarna kan ta upp de frågorna.
Herr talman! Det är roligt med människor som talar om tystnad. Per definition är det då inte helt tyst.Jag kan konstatera att ministern inte har svarat på en enda av de frågor som jag ställde i mitt anförande. Hur är det tänkt med satsningen på life science? Jag undrar om man tänker så här: Oj, nu pratar alla om life science. Nu måste vi också göra det och visa oss framåt och kunniga i det här ämnet, och så måste vi hitta pengar någonstans också.Då visar det sig att inte ens förespeglingarna om medel till utveckling av svensk life science-industri har någon täckning. De pengarna tänker man i stället ta för att ha något slags samrådsmöten och grupper som träffas. Vad de ska komma fram till har vi ännu inte sett.Det mest intressanta är att vi inte har sett någon form av samtal kring dessa frågor i utskottet.

Vill ministern ha svar om Almi kan vi ta det i nästa omgång.
Herr talman! Då tar jag Penilla Gunther på orden och tar bara life science nu och sparar Almi till nästa omgång - jättebra, äntligen lite svar!Det är inte så som några tidningsrubriker försöker säga, att staten via ett innovationsråd ska sitta och bestämma vem som ska få riskkapital. Det blir ju helt fel. En sådan modell ska vi inte ha. Vi ska ha professionella bolag som är specialiserade på att ge stöd till riskkapital från statens sida, precis som vi har i dag.När det gäller statligt riskkapital ska jag säga att jag var lite förvånad över att näringsutskottet inte kunde komma överens om frågan om Fouriertransform. Det kan vi ta någon annan gång, för ärligt talat: I hur många debatter har vi inte stått här i kammaren och runt om i Sverige och sagt att det statliga riskkapitalet har problem? Det jobbar i för sena faser. Det jobbar inte tillräckligt marknadskompletterande.När man gör analysen om life science efter finanskrisen finns det bara en slutsats att dra, och det är att det statliga riskkapitalet är mer nödvändigt i dag på life science-området än det var före finanskrisen. Kapitalet har nämligen dragit i väg. Både Penilla Gunther och jag vet hur långa ledtider det är, och därför har staten en extra viktig roll när det gäller life science.Jag trodde att vi skulle orka med att ta åtminstone ett steg framåt nu när det gäller det statliga riskkapitalet. Men det blev inte så, bland annat på grund av den oro som fanns inte minst i Västra Götaland för att vi helt skulle avverka det gamla kapitalet i Fouriertransform. Det var aldrig vår mening. Det hade vi kunnat lösa upp.
Herr talman! Frågan kvarstår, ministern. Hur är det tänkt att man ska omvandla ett bolag som är specialiserat på fordonsindustrin och dess aktörer till att plötsligt kasta om och bli kunniga i allt som rör life science? Det är en enormt bred bransch med enormt många aktörer. Hur är det tänkt att man skulle ha gått in på bästa sätt där, från att ha kunnat allting om fordonsindustrin till att kunna allting om life science?Jag är ledsen, men jag tror inte på den transformeringen över huvud taget, även om det heter Fouriertransform. "Transform" kanske inte ska innebära detta i alla fall.Ministern nämnde förut att svenska företag måste bli aktiva för export och kanske behöver kapitalförsörjning. Just inom life science har man stora utvecklingsmöjligheter. Inte minst är vårdföretagen en viktig exportnäring.Där har dock regeringen dragit bort mattan fullständigt för de möjligheter som finns för svenska vårdföretagare att bedriva vård på export. Det vet vi inte minst genom Swedecare. Även om det inte är ett statligt bolag utan ett bra samarbete mellan offentligt, privat och akademin vet vi att det finns en stor möjlighet för export inom just vårdföretagen och just till Asien, som ministern nämnde.Ekvationen går inte ihop. Antingen satsar man på en bransch i taget och vet vad man gör, eller så gör man det inte alls. Det här blir nämligen inte bra.
Herr talman! Nu blev jag i alla fall lite lurad på svaret om Almis verksamhet som jag hade hoppats på och hur de borgerliga har resonerat när de skulle dra ned på Almi. Jag blev lovad det, men det finns ytterligare någon talare anmäld, så jag hoppas att det kanske kommer då.Om vi tar life science som utgångspunkt är det de borgerliga partierna som har stoppat riskkapitalet till life science. Det var det som blev effekten av det beslut vi fattade. Det här var första steget på en omvandling av det statliga riskkapitalet för att komma in i tidigare faser, att faktiskt försöka styra över mer av det statliga riskkapitalet så att det jobbar och gör nytta - det som Riksrevisionen har kritiserat den förra regeringen för att inte ha tagit tag i.Precis som Penilla Gunther och jag vet är det där det statliga riskkapitalet gör mest nytta. Vi sa att det skulle vara marknadskompletterande i större utsträckning än i dag. Vi vet att life science är ett sådant område.Jag menar inte att Innovationsrådet och den life science-strategi som regeringen kommer att jobba med ska gå in och själva peka ut vilka företag man ska investera i och så. Men det finns jättemycket att göra när det gäller samverkan mellan politik, näringsliv och akademi när det gäller life science.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT NäringslivDet förslag som regeringen lade fram var att ge ett helt nytt uppdrag till Fouriertransform, alltså det bolag som tidigare har investerat i fordons och verkstadsindustrin. Det nya uppdraget skulle innebära att man helt och hållet går över till att investera i life science och miljöteknik. Det innebär också en avyttring av de investeringar som bolaget har gjort under sin existens i drygt fyra år.Det här var någonting som vi från Alliansen opponerade oss emot. Vi var ganska tydliga med detta. Vi fick en invit från regeringsföreträdare i utskottet om att detta var någonting vi skulle kunna komma överens om. Jag diskuterade med företrädarna för regeringsunderlaget och framförde våra synpunkter på hur vi skulle kunna komma överens om upplägget. Jag fick veta att de skulle återkomma.Vi satt och väntade på att få en återkoppling från Miljöpartiet och Socialdemokraterna i utskottet. Den kom inte. Vi är givetvis öppna för att diskutera satsningar på life science och miljöteknik framöver men inte inom ramen för att det ska gå ut över minskade investeringar i fordons och verkstadsindustrin. (Beslut skulle fattas den 17 december.